Herr talman! Den fråga som nu behandlas är av utomordentligt stor betydelse. Radion och inte minst TV påverkar i hög grad utvecklinggen på många avgörande områden. Genom TV rutan kommer inte minst ungdomen — våra barn — att påverkas i positiv eller negativ riktning. Vad gäller betydelsen av etermedia kan man fråga följande: Hur förberedes allmänheten för trafiken i etern med dess styrka då det gäller räckvidd och genomslagskraft? Högertrafikens genomförande den 3 september 1967 har krävt och kräver omsorgsfulla förberedelser, allt i syfte att spara liv och att undvika tragedier. Behövs det inte mer av omsorgsfullt arbete på radio—TV:s område för att göra människorna rustade att möta eter trafiken. Ledningen för Sveriges Radio—TV har verkligen anledning att besinna sitt oerhörda ansvar för utvecklingen av vårt folk. Vem skall utse dem som skall bära ansvaret för programutformningen? Bara detta är en stor och avgörande fråga. Vilka personer skall få detta stora förtroende? Programutformningen får inte läggas i händerna på vem som helst, och den får under inga omständigheteter överlåtas åt de tuffa typer, som på ett oansvarigt sätt söker efterlikna vissa tidningar i att behandla personer och återge händelser. Det är alltid svårt att balansera på en knivsegg, och radio—TV-utredningen har framhävt den svårigheten på s. 182—183, där det talas om att utforma program med tanke på önskvärda normer och värderingar. Man noterar tacksamt en strävan att hålla programmen fria från råhet och brutalitet. Men vid en jämförelse mellan teori och verklighet nödgas man konstatera en beklaglig slagsida åt det smaklösa och nedbrytande. Detta gäller i flera avseenden och inte bara underhållningssidan. Det mest oroande är att den motsatta åsiktsriktningen antingen utestänges eller bromsas i sin strävan att komma till tals. Här kan nämnas professor Hedenius föreläsningsserie om Jesus. När skall någon sakkunnig få träda upp och bemöta honom? Reklam skall visserligen vara förbjuden, men det förekommer mycket reklam för smaklösa och abnorma livsstilar. Exempel kunde nämnas. För många människor formas livsmönstret genom vad man ser, ofta omärkligt och omedvetet. Om denna slagsida skulle fortsätta kan man förutsätta en kraftigt växande opinion mot radiomonopolet. Några ord om det religiösa programmet. Varför har man inte flera kristna barnprogram i TV? Olika aktiviteter för barn har beretts utrymme i TV-rutan såsom lek, balett, skidskola etc. Varför skulle inte också en kristet präglad programverksamhet för barn kunna tagas med? Söndagsskolan och församlingarnas ungdomsarbete är t.ex. verksamheter med stor anslutning och många fängslande och tacksamma moment att ta vara på. Program som genomförts av bl.a. Göte Strandsjö har klart visat att det finns både material och marknad för sådana sändningar. De argument som anförts mot kristet präglade barnprogram är ohållbara och bör uppgivas. Man brukar i vissa kretsar och sammanhang tala om radiokyrkans särställning. Då gör man det mycket diffust. Jag skulle vilja påstå att radiokyrkan intar en särställning i fråga om det stora lyssnaroch tittarunderlaget. För närvarande tillhör 99 procent av svenska folket statseller frikyrka. Ingen annan intresseeller lyssnargrupp kan visa upp en så stor procent. Därför får det inte betraktas som en generös gest av radio—TV att sända religiösa program. Det måste i stället ses som en given och berättigad service åt de många licensbetalarna. Det är inte oberättigat att begära en utökning av de religiösa programmen av olika karaktär och inte minst, som jag nyss nämnde, kristna barnoch ungdomsprogram. Religiösa program hör också samman med vår strävan att bevara och stärka den livsåskådning som på ett avgörande sätt är knuten till vår demokrati. Beträffande undervisningen i radio— TV vill jag erinra om att vi i vår tid försöker att på olika sätt ge människor möjligheter att förkovra sig. Jag tror att vi kan nå goda resultat när vi verkligen har funnit lämpliga former för uppläggningen av den eterbundna undervisningen. Jag är övertygad om att många människor gärna vill använda sina radiooch TV-apparater för såväl utbildning som fortbildning. Inte minst gäller detta ungdomen. Den har genom den förbättrade skolgången avsevärt större förutsättningar att tillgodogöra sig eterburen undervisning än de som endast har sexeller sjuårig folkskola bakom sig. Många ungdomar önskar givetvis att det skall finnas underhållningsprogram. Och visst skall det finnas sådana. Men jag är övertygad om att eterburen undervisning skulle uppskattas av vida kretsar. Det är därför min förhoppning att vi skall få notera ett positivt intresse från olika håll för radiooch TV-undervisningen. Med hänsyn till radions och televisionens stora betydelse som samhällsbildande, opinionsbildande och stilbildande organ måste det kraftigt understrykas att hela programverksamheten bör ha en positiv utformning och syftning. En sådan påverkan som radio och TV ger måste förenas med det största ansvar.

Herr talman! Ett flertal talare har under dagens debatt ansett att alltför kort tid stod till buds för behandlingen av den stora frågan om radions och televisionens framtid. Vid utskottets utlåtande var också fogat ett särskilt yttrande av denna innebörd, och även herr Rubin har högljutt klagat över att han inte skulle ha haft möjligheter att sätta sig in i utlåtandet. Herr Rubin undrade också hur statsutskottets fjärde avdelning har kunnat behandla de aderton motioner, som väcktes i anledning av propositionen. Jag kan omtala för herr Rubin att flera av dessa motioner är gamla bekanta för statsutskottets fjärde avdelning. Han skall själv finna detta om han läser igenom dem, och vi har tidigare haft dem uppe till behandling inom avdelningen. Det är inte så särskilt mycket nytt som kommit fram, framför allt inte i partimotionerna från högern och folkpartiet. Jag kan med erfarenhet av nio års arbete i statsutskottets fjärde avdelning omvittna att troligen inte någon fråga så noggrant har behandlats som propo sitionen och de i anslutning till denna väckta motionerna om televisionens och radions framtid. Vi har, såsom avdelningens ordförande tidigare i dag framhållit, gjort en noggrann genomgång av propositionen, och detta har vi även gjort med motionerna. Vi har fått uppvaktningar från representanter från näringslivet och vi har haft ett långt sammanträde med Sveriges Radios och televerkets tjänstemän i anledning av en del av spörsmålen. Frågan har inte heller varit helt främmande vare sig för de av utskottets ledamöter som deltagit i behandlingen eller för kammarens ärade ledamöter i övrigt. Redan i maj månad presenterade ju statsrådet Palme huvuddragen i den kommande propositionen om det andra TV-programmets utbyggnad.

Jag vill erinra om att det under riksdagarna 1962, 1964 och 1965 har gjorts framstötar i denna fråga. År 1962 beslöt riksdagen med 221 röster mot 118 att avslå motionerna om en kommersiell TV. Samma beslut fattades 1964 med 219 röster mot 124 och år 1965 med 207 röster mot 106.

Efter detta riksdagens ställningstagande kunde man väl inte vänta att vi skulle överlämna ett andra program till ett privatägt företag som kanske skulle driva det annorlunda. Personligen tycker jag att det skulle ha varit ett svek mot alla dem som har varit med och byggt upp Sveriges Radio —TV och som ändå genom den omfattande verksamhet och utbyggnad som ägt rum visat sig uppgiften mäktiga. Det kan väl tänkas att man ibland bör kritisera — det gör också jag — men herr Rubin behöver nog när han justerar sitt anförande tänka på vad han yttrade om tjänstemännen på Sveriges Radio. Dessa har ingen möjlighet att från denna talarstol försvara sig mot herr Rubins angrepp, som enligt min mening inte hör hemma i den här debatten. En annan fråga som herr Rubin, liksom herr Wiklund, tagit upp gäller ett programråd. Herr Wiklund har tolkat utskottets skrivning så välvilligt att han nästan får den till att innebära ett tillstyrkade till motionen. Jag skulle vilja fråga de ärade kammarledamöterna vem som skulle vilja sitta i ett programråd utan beslutandefunktion — den skulle ju bara bli fråga om en diskussionsklubb? Och vem skulle vilja tillhöra ett beslutande programråd och ta det ansvar som ändå tillkommer styrelsen för Sveriges Radio enligt gällande ansvarsfördelning? Jag tror inte att denna väg är den rätta utan anser att det är bättre att ha de nu helt rådgivande organen och bygga ut dem på ett sådant sätt att de kan ta emot idéer och uppslag från olika håll. Jag tycker att herr Carlshamre under förmiddagen riktade ett ganska fult angrepp mot statsrådet Palme då han talade om TV-charmörer. Herr Carlshamre har ju gått i högerns TV-skola, och jag har flera gånger sett honom i rutan, så jag tycker att han skall tänka efter litet vem som är TV-charmör. Vidare har frågan om den s.k. gratisreklamen i TV varit uppe under dagens debatt. Många har riktat kritik mot det s.k. monopolföretaget och påstår att det inte kan värja sig för denna reklam. Jag anser att kritiken inte skall riktas mot Sveriges Radio utan mot alla de oansvariga som försöker utnyttja varje tillfälle till snyltreklam, d.v.s. privatpersoner som för egen ekonomisk vinnings skull försöker tjäna pengar på det sättet. Denna möjlighet tycker jag man skall stänga av, och vederbörande bör ställas mot väggen för bristande samhällsansvar. Man skall inte göra dem till hjältar, när de försöker att på sådana vägar föra in reklam i Sveriges TV. Herr talman! Jag hade också tänkt säga något om hur radionämnden skall utses, men eftersom andre vice talmannen nu för klubban skall jag avstå från det. Jag ber endast att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Johansson i Norrköping sade att herr Carlshamre tydligen inte har gått i någon TV:s charmskola och då måste jag konstatera att herr Johansson själv nog skulle behöva gå i en sådan skola. Den enda skola han gått i är den stränga partipolitiska socialdemokratiska lärlingsskolan att ständigt upprepa gamla uttjatade argument. Herr Johansson fäste sig särskilt vid att jag anmärkt på att detta ärende inte var noggrant förberett. Vad jag sade var att vi stackars riksdagsmän fick utskottsutlåtandena på bordet först i går och alltså måste använda natten till att läsa dem. Ingen fråga har, framhöll herr Johansson, behandlats så noggrant som denna. Tänk, jag hade alltid trott att samtliga frågor i det utskott där herr Johansson i Norrköping sitter behandlas lika omsorgsfullt! Varför skulle denna fråga behandlas särskilt noggrant? Jag har som sagt förutsatt att alla frågor blir lika noggrant genomgångna. Sedan talade herr Johansson också om två modiga folkpartister som en gång gick emot sitt parti. När får jag se två modiga socialdemokrater, som går emot sitt parti? Och är det inte konstigt att man så sällan hör en social demokratisk ledamot i denna kammare redovisa en annan uppfattning än partiets, trots att dessa ledamöter kommer från hela Sveriges land? När herr Martinsson här i talarstolen en gång diskuterade radiooch TV frågorna, sade han att han aldrig hade lyssnat till Radio Syd, och han talade hela tiden om mellanvågsbandet, trots att Radio Syd på sin tid sände på FM bandet. Jag tror att man många gånger i dessa frågor, herr Johansson, inte har de kunskaper som behövs. Herr Johansson sade också att jag angripit Sveriges Radios tjänstemän och att de inte hade tillfälle att försvara sig -— men vi har ju monopolradion som brukar vara representerad på läktaren för att göra kommentarer från riksdagsarbetet. Jag har även många gånger erbjudit mig att ställa upp i debatter i radio, och senast i söndags ondgjorde sig den socialdemokratiska tidningen Arbetet i Malmö över att jag deltagit i en diskussion om födelsekontroll i u-länder. Man är tydligen på sina håll — i likhet med herr Johansson i Norrköping — ganska rädd för sådana små fritänkare som jag; när herr Johanssons partikollega häromdagen angrep överbefälhavaren, var det däremot få som reagerade. Det är väl ändå möjligt att ha kameror och representanter för Sveriges Radio och TV närvarande då jag förut talade här. Var finns de förresten nu? Vad jag har angripit är inte någon enskild tjänsteman, utan systemet som sådant.
Herr talman! Herr Johansson i Norrköping ansåg att jag hade tolkat in för mycket i utskottsutlåtandet över de av mig berörda motionerna om inrättande av ett programråd, Vad jag faktiskt yttrade var bara att utskottet hade presterat ett halvt tillstyrkande, och jag vet inte om detta är att tolka in för mycket. Men det må nu vara herr Johanssons uppfattning. Jag vill däremot mycket bestämt vända mig mot honom när han säger att ett dylikt programråd bara skulle bli en diskussionsklubb. Det lät som en nedvärdering av en sådan klubb, som jag tycker är någonting mycket fint, när den fungerar. Vad är demokrati om inte just diskussion? Blir programrådet en verklig diskussionsklubb, tror jag att det blir ett riktigt bra organ. Jag har aldrig avsett att det skulle vara ett beslutande organ i programfrågor. Jag har tänkt mig att det skulle vara ett rådgivande organ med stor bredd i representationen, ett kopplingsorgan mellan de folkliga kultursammanhangen å ena sidan och Sveriges Radio å den andra. Kan detta vara till skada? Jag tycker att det tvärtom skulle vara till nytta, och jag har därför motionerat i frågan såsom jag förut har redovisat.

Herr talman! Det kan tänkas att herr Rubin har gått i någon TV-skola. För min del har jag inte gjort det, och jag får kanske inte möjligheter till det heller, men det spelar ju inte så särskilt stor roll. Jag tycker emellertid att herr Rubin skulle ha varit tacksam om han fått vara med i en partiskola, ty då hade han inte 1 sitt anförande tidigare i dag tjatat om att han inte har någon utskottsplacering när han är den ende representanten, som han säger, för ett parti. Herr Rubin bör lära sig hur det går till att utse utskottsledamöterna i riksdagen. Det skall heller inte vara någon lekskola här; det är ju allvarliga saker som vi diskuterar. När jag talar om noggrannhet, herr Rubin, kan jag försäkra att vi i utskottet alltid är noggranna. Men vid detta tillfälle ansågs det nödvändigt — det är inte alltid fallet — att få höra representanter från Sveriges Radio, telever ket och även näringslivet, och jag menar att det var riktigt. Herr Rubin säger att det inte var fråga om något angrepp från hans sida mot tjänstemännen i Sveriges Radic utan mot monopolradion. Jag anser att om man angriper några tjänstemän skall de ha möjlighet att försvara sig på den plats där angreppet sker, Svaret skall inte komma efteråt i monopolradion, eftersom tjänstemännen då bryter mot den neutralitet som de är satta att upprätthålla. Sedan talade herr Rubin om att jag hade ironiserat över att det var ett par folkpartister som brutit partilinjen, och han frågade: När får vi se någon socialdemokrat som gör detta? Ja, herr Rubin kan ställa frågan. Han riskerar aldrig att själv få någon som hoppar av, ty han är ju ensam.
Herr talman! Det sista som herr Johansson sade är ett två år gammalt skämt, som inte blir bättre för att herr Johansson framför det litet sämre. En TV-charmskola skulle säkert göra susen för hans del; det är vi nog överens om. Herr Johansson talar om tjatet om utskottsplacering. Fattade inte herr Johansson vad jag menade? Att de som väljs till ledamöter av Sveriges riksdag och därmed visar att de har fast förankring hos folkopinionen inte placeras i utskott om de tillhör ett mindre parti — detta även om det finns plats för dem där. Många riksdagsmän har fler utskottsplatser än de hinner med att sköta! Jag vädjade som sagt om att få arbeta i ett utskott i Sveriges riksdag — detta därför att många av er säger att det är där det huvudsakliga arbetet utförs. Herr Johansson i Norrköping har själv framhållit hur noggrann utskottsbehandlingen varit av det ärende vi nu diskuterar — herr Johansson sade, märk väl, att ingen fråga har behand lats mera noggrant än denna, Och jag betonar, herr Johansson, jag vill för min del att alla frågor skall behandlas lika noggrant. Herr Johansson anser att det inte skulle kunna föras en debatt i Sveriges Radio angående de frågor vi nu talar om, därför att det skulle »bryta neutraliteten». Ja, där kommer detta monopoltänkande fram, Skall man enligt herr Johansson inte i framtiden heller kunna ha några debatter i Sveriges Radio? Herr Johansson talar om någon lekskola här i riksdagen. Jag vill under alla förhållanden inte att herr Johansson skall vara lärare i den lekskolan, utan han får väl åka hem till Norrköping och gå på lekskola där i stället för att försöka leka med mig!
Herr talman! Jag tror inte det skulle vara så särskilt roligt att leka i herr Rubins skola! Herr Rubin fattar tydligen fortfarande inte vilka regler som gäller för riksdagens arbete och för partierna vid utskottsplaceringarna av de valda riksdagsledamöterna. Jag ber herr Rubin att sätta sig in i dessa regler, så att vi inte behöver tjata ytterligare om saken här. Vidare har jag aldrig sagt att herr Rubin inte i Sveriges Radio skulle få diskutera med tjänstemännen. Vad jag sade var att herr Rubin inte skall här i andra kammarens talarstol angripa tjänstemännen på Sveriges Radio, ty de har då ingen möjlighet att försvara sig.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i de föregående talarnas Ilekskola, utan jag vill ta upp en fråga som det enligt min mening är rätt angeläget att dryfta i samband med behandlingen av denna proposition, nämligen frågan om TV i de verkliga skolorna. Tillsammans med representanter för flera partier har jag väckt motionen II: 950, som är likalydande med motionen 1: 777 och vari hemställes att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa att kommunerna helt befrias från skyldighet att erlägga radio/TV-licens för de mottagningsapparater som nyttjas i skolorna. I propositionen uttalar departementschefen sin anslutning till radioutredningens förslag att radio och TV i större utsträckning skall användas för utbildningsändamål. Jag finner detta helt riktigt. För min del har jag sedan lång tid tillbaka varit inne på frågan, och jag kan endast beklaga att TV hittills inte utnyttjats mera för undervisningsändamål. Undervisningen kan säkerligen i många fall göras betydligt effektivare med hjälp av TV samtidigt som stora rationaliseringar och, tror jag, även stora besparingar kan åstadkommas. Produktionen av undervisningsprogrammen finansieras med särskilda medel, anvisade över kommunikationshuvudtiteln. Jag vill framhålla detta därför att herr Karlsson i Olofström i början av debatten hävdade att dessa pengar inte hade satsats. För innevarande år satsar staten för produktion av sådana här program 14,3 miljoner kronor och för distribution 4 miljoner kronor eller tillsammans 18,3 miljoner kronor. Resultatet blir cirka 235 TV timmar och över 400 radiotimmar för undervisning. Staten har således påtagit sig kostnaderna och ansvaret för programproduktionen. Däremot får kommunerna betala licens för skolornas radio och TV-apparater. Jag anser att detta är felaktigt, eftersom man så att säga får betala två gånger: dels för produktionen och dels för licenserna. Skolradio och skol-TV används ju som rena undervisningsmedel och endast under skoltid, alltså inte på kvällarna, de 39 veckor som läsningen pågår. Det har talats om olika rationaliseringsmöjligheter — inte minst i en interpellationsdebatt som fördes här i går. Man vill försöka undvika för mycket administrativt krångel. Det förslag som vi framlagt i vår motion innebär bl.a. förenkling av administrationen. Herr Karlsson i Olofström gör gällande att dessa förenklingar är tämligen obetydliga. Ja, det är inte direkt någon livsfråga, men glesbygderna brukar få vara med och satsa på det allra mesta. Vårt förslag innebär större rättvisa förutom en ganska stor förenkling. Tyvärr har statsutskottet inte velat lyssna på våra synpunkter i detta fall. Jag anser att statsutskottets ställningstagande, innebärande att motionsparet skulle avslås, är besynnerligt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion nr 950 i denna kammare.

Herr talman! Jag vill göra några reflexioner i anslutning till det särskilda yttrande nr 3 av herr Kaijser m.fl. som är fogat till statsutskottets utlåtande och som berör de religiösa programmen i radio och TV. Vi har i vårt land tyvärr, inte minst under de allra senaste åren, fått uppleva en avkristningsprocess som inger allvarlig oro för framtiden och som enligt min och många andras mening har ett klart samband med utvecklingen på ungdomsbrottslighetens område, ökad osedlighet och ökad skilsmässofrekvens. Denna senare i sin tur påverkar på sitt sätt negativt utvecklingen i dessa avseenden. Utvecklingen kar liknas vid en snöboll i kramsnö som i en utförsbacke rullar vidare, bli allt större och breder ut sig alltmer. Jag anser att regering och riksdagsmajoritet har ett mycket stort ansvar för att denna utveckling inte kunnat hejdas utan i stället underlättas. Jag är dock helt övertygad om att utvecklingen inte alls motsvarar folkmajoritetens vilja. Av allt att döma är det en mycket liten minoritet — en liten grupp kulturradikaler — som här med framgång driver på. Trots sin litenhet har denna grupp mycket stort inflytande i våra massmedia. Det finns många tecken på att en stor majoritet av svenska folket alltjämt har en klar förankring i kristen tro och sed och att man i varje fall inte önskar någon uppluckring av moral eller av goda kristna seder. Etermedia utgör den form av opinionsbildande organ som har den allra största möjligheten att påverka allmänheten och i första hand ungdomen. I snart sagt varje hem finns en TV-ruta som liksom en magnet drar till sig framför allt barn och ungdom, det känner alla föräldrar till. Detta är något på både gott och ont. Det kan bidra till familjelivets renässans, till god kunskapsförmedling och allmänbildning och kanske även vara en god hjälp vid fostran till god demokratisk och kristen livssyn. Men det kan också ha en helt annan och motsatt effekt. Genom att man i alltför stor utsträckning sänder sådant som hör till samhällets bakgårdar och i de olika etermedia tillåter programinslag som visar förakt för kristna och etiska värderingar, kan framför allt de unga påverkas mycket starkt negativt i sin personlighetsutveckling. Som förälder har jag ofta förvånat och förargat mig över olämpliga inslag i underhållningsprogram, som i övrigt kan vara mycket goda, vid tidpunkter då normalt hela familjen eller — vilket är ännu värre — barnen ensamma sitter vid TV-rutan. Föräldrarna borde ha rätt att räkna med att det under sådan tid över huvud taget inte skall behöva förekomma några olämpliga inslag. Det vilar utan tvivel ett mycket stort ansvar på ledningen för Sveriges Radio och TV för att åstadkomma i alla avseenden lämpliga program. Det är angeläget att vi får behålla inslag av andaktsstunder och gudstjänster, helst i ökad utsträckning. Lyssnarfrekvensen visar att de har ett allmänt intresse. Framför allt finns det anledning att efterlysa positiva program om verksamhet och livsyttringar hos vanlig, sund svensk ungdom, som det ändå finns så gott om, i stället för att man i tid och otid uppmärksammar olyckliga minoriteter, som har sjunkit djupt ned i förfall och elände. I det särskilda yttrande som jag åberopade framhåller man möjligheten att följa kyrkors och samfunds söndagsskole-, barnoch ungdomsarbete. Jag skulle personligen vilja tillfoga scoutverksamheten, som det enligt min mening vore värdefullt att visa upp i olika sammanhang. Det är alldeles uppenbart att det finns starka motiv för en utökning av antalet program av den karaktär som man har belyst i detta särskilda yttrande liksom för en förstärkning av den personal som inom programverksamheten svarar för religiöst material. De synpunkter, herr talman, som jag här har berört har sitt intresse också i samband med frågor som har tagits upp i reservationerna till statsutskottets utlåtande. Jag instämmer helt i den argumentation som har framförts av flera tidigare talare till förmån för dessa reservationer. Om radionämnden, som det föreslås i reservation nr 1, skulle väljas av riksdagen i stället för av Kungl. Maj:t, är jag förvissad om att vi här skulle ha större förutsättningar att följa och bevaka de religiösa frågorna i radio och TV. Riksdagens kristna grupp representerar med sina 112 medlemmar nära 30 procent av riksdagsledamöterna och har företrädare i alla riksdagspartier. Framställningar från gruppen har inte sällan lett till positiva resultat, ibland efter gemensam votering. Det tyder på att det i riksdagen finns en mycket utbredd positiv syn på betydelsen av att hävda kristna värderingar, vilken också borde komma till uttryck i radionämnden, om denna väljs av riksdagen. Den fria etableringsrätten, som har tagits upp i reservation nr 2, skulle — därom är jag övertygad — vara till fördel när det gäller att få fram gott utrymme för och hög kvalitet på programinslag av religiös art. Jag hyser inte särskilt stor tilltro till att det kan bli någon egentlig konkurrens mellan herr Palmes TV 1 och TV 2. Först med ett eller flera helt fristående företag får man verklig konkurrens. Erfarenheter från andra länder pekar på att sådan konkurrens kan leda till allt större utrymme för och allt högre klass på seriösa program av olika slag. I ett fritt system skulle utan tvivel kyrkor och samfund ha stora förutsättningar att framträda i olika programtyper. Därmed skulle de religiösa inslagen få större möjligheter att hävda sig än i ett monopolföretag. Jag har aldrig kunnat förstå varför regeringen och socialdemokraterna, som säger sig vilja värna om demokratien, har en sådan rädsla för att släppa fram röster i etern på annat sätt än genom monopolföretag. Varför kunde inte — för att ta ett exempel — IBRA radio ha fått sända program till sin stora lyssnarskara? Ur den utbredda kristna opinionens synvinkel bör det i varje fall inte finnas någon som helst anledning att oroas över en fri etableringsrätt, självfallet under kontrollerade och ansvarsfulla former. Jag har, herr talman, närmast i anslutning till det särskilda yttrandet nr 3, i vilket jag helt instämmer, velat framföra dessa tankegångar och yrkar bifall till de reservationer som har anknytning till fri etableringsrätt och till att riksdagen skall utse radionämnden.

Herr talman! Statsutskottet understryker i sitt utlåtande Sveriges Radios kulturella ansvar och dess kulturfostrande uppgift. Utskottet har också accepterat förslaget om att av de sex självständiga programenheterna en skall vara till för utbildningsprogram. Vidare har statsutskottet tillstyrkt att etermedierna i ökad utsträckning bör kunna tas i anspråk för utbildningsoch bildningsändamål. Det synes mig alltså som om man i vårt land allt klarare kommit till insikt om att etermedierna kan användas för högst speciella behov, t.ex. kvalificerad undervisning. Över huvud taget börjar vi få en ny syn på radio och TV. De är både massmedier och behändiga hjälpmedel för alla möjliga uppgifter. Det tycks mig också som om gränsen mellan vad som är rundradio i gängse mening och vad som är exempelvis tekniska hjälpmedel för undervisningen blir alltmer diffus. Det tragiska är emellertid att frågan om etermediernas status i Sverige aldrig har fått utredas riktigt förutsättningslöst. 1960 års radioutredning var bunden av två grundvillkor: Sveriges Radios monopolställning skulle bestå, och frågan om eventuell reklamfinansiering fick inte tas upp till övervägande. Om nu proposition nr 136 går igenom, binds utvecklingen såvitt jag kan förstå för överskådlig framtid vid en bestämd modell, där det viktigaste är att också den andra TV-kanalen kommer att skötas av Sveriges Radio. Vi blir alltså bundna vid det som skulle kunna kallas för monopolideologien. I föregångslandet England är, såsom har framhållits under debatten flera gånger här i dag, monopolet brutet, och engelsmännen tycks vara tacksamma för detta eftersom det har givit dem valmöjligheter och bättre program. I Amerika har samhällsansvaret skjutits i förgrunden på olika sätt. Detta har bl.a. resulterat i uppbyggande av en i hög grad kulturmedveten Educational Television. Idén om radiohuskolossen på Gärdet påminner inte så litet om den gamla statsoch enhetskyrkans ortodoxi. Mot den kämpade under århundraden upplysningsmän och frikyrkligt tänkande liberaler hårt och bittert tills det slutliga genombrottet för en modernare lagstiftning obevekligen kom, framtvingat bl.a. av situationen i andra länder. Att herr Palme nu vågar en helhjärtad satsning på en ny ortodoxi — av 1900-talsmodell men kanske lika benhård — måste bero på att 40 års radiohistoria har åstadkommit en tro på monopolet som enda möjliga livsform. Enligt vad herr Palme yttrat i ett av sina anföranden i dag vill han också dra in olika organisationer i sfären kring den socialdemokratiska proposition vi nu behandlar. Han sade nämligen följande: »På den ena sidan står de stora löntagarorganisationerna — LO och TCO — samt RLF, centerpartiet och socialdemokraterna. På den andra sidan står enskilda kapitalintressen, högern och folkpartiet.» Han buntade sålunda ihop olika ickepolitiska organisationer med politiska partier. Dessa organisationer har inte haft tillfälle att yttra sig över propositionen, och såvitt jag förstår finns det tiotusentals personer inom TCO som inte stöder herr Palmes förslag. Jag tycker att det är oriktigt att på det sättet göra opolitiska organisationer som RLF och TCO till supporters för den proposition som vi nu behandlar. Radioutredningen tillsatte på våren 1963 en särskild arbetsgrupp för att bearbeta undervisningsfrågorna utanför skolradion och skoltelevisionen. Främst gällde det att ta itu med folkbildningsprogrammen, som hade gammal hävd i radion men som endast sporadiskt kunnat göra sig gällande i TV. Arbetsgruppen hade också i uppdrag att titta närmare på försöken med universitetsundervisning i TV enligt s.k. slutenkretssystem, alltså ett slags trådradio. Arbets gruppen hade också tillfälle att göra en översikt över den internationella utvecklingen. Detta är uppgifter som jag erhållit från en av denna arbetsgrupps medlemmar, fil. lic. Gunnar Hallingberg. Arbetsgruppen samlade folkbildare till konferenser, och man fann att de väntade sig åtskilligt mer av radio och TV än de hittills fått. Utredningen tog också kontakt med dem som arbetade med den framtida gymnasieundervisningen för vuxna och fann även hos dem ett stort intresse för etermedierna. Som ett första praktiskt experiment tog utredningen initiativ till en ettbetygskurs i statskunskap i radio och föreslog underhandlingar om kombinerad korrespondensoch radioundervisning på gymnasiestadiet. Man föreslog även fortsatt experimentverksamhet inom radiouniversitetet, men tyvärr har denna av statsfinansiella skäl måst uppskjutas, trots att radiouniversitetet blev en mycket stor succé. Under senare år har också ständigt stegrade krav på radiooch TV-service framkommit. Folkrörelser och intresseorganisationer har anmält kontaktproblem och vill ha möjligheter att via etermedierna komma närmare sina medlemmar. Vi känner till pingströrelsens stora uppoffringar för IBRA-radio, för att ta ett exempel. Vidare har ABF med särskilt tillstånd vid några tillfällen anordnat sändningar med folkbildningsprogram lokalt över Stockholm, och för det nya Frescati-universitetet planeras en anläggning för slutenkretstelevision. Radioutredningen lancerade, som vi känner till, begreppet »särskild rundradio». Denna särskilda rundradio skulle enligt utredningen få hålla till på FM banden 4 och 5 och i TV på vissa lokalstationer. Främst tänkte sig utredningen ett antal universitetsstationer, administrerade av lokala universitetsoch skolmyndigheter. Undervisning och information för särskilda grupper skul le få förekomma men däremot inte radiooch TV-program i gängse mening. Jag tycker att förslaget om särskild rundradio var konstruktivt och framsynt. Men samtidigt stod det klart att den särskilda rundradion erbjöd en väg ut ur monopolet. Och det har herr Palme tydligen upptäckt. Lätt skräckslagen ställer han förslaget om särskild rundradio på framtiden under uttalande av erkännsamma ord och av sin beredvillighet att överväga ytterligare utredningar av frågan. Det enklaste just nu hade väl varit att avskaffa den här förlamande dogmen om vårt radiooch TV-monopol, alltså det som jag kallat monopolideologien. Man borde låta Sveriges Radio behålla vad det har och överlämna TV 2 åt ett särskilt företag, vars struktur man borde snabbutreda — det behöver ju inte bli ett kommersiellt bolag. Alla specialuppgifter borde kanaliseras på det sätt som tillgängliga resurser tilllåter och övervakas av en särskild sändningsnämnd. Radioutredningen skilde i sitt betänkande mellan studieradio-TV och utbildningsradio-TV. Detta var närmast tänkt som ett tillmötesgående av folkbildningsverksamheten med dess traditionella syn på bildningsarbetet som en tvåfaldig funktion, nämligen å ena sidan en fri och rörlig sektor utan traditionella skolämnen och utan betyg, och å andra sidan en sektor för mer målinriktad vuxenundervisning och utbildning. I propositionen avförs nu begreppet studieradio-TV ur diskussionen. Därmed tycks också utredningens skiss till en TV-högskola för hela folket falla. Meningen var enligt utredningsmannen Gunnar Hallingberg att man från början skulle reservera två goda kvällstimmar i TV2 för ett programblock med ett kvalitetsprogram för bildningsändamål. Detta skulle bli en TV-ålderns folkhögskola eller en fri akademi, redo att ta upp ämnesområden som ännu inte hunnit fram till den mer traditionella och institutionaliserade undervisningen. Men det har inte herr Palme velat. Han har inte visat något intresse för detta förslag. Tidigare i dag hade jag, herr talman, anledning att i en replik till herr Karlsson i Olofström beröra en del av den problematik som hör samman med undervisningen i radio och TV. Jag framhöll då att det i nuvarande läge med den stora bristen på lärare är angeläget att vi vidtar åtgärder som kan nedbringa den relativa läraråtgången; lärarbristen har för läsåret 1965/66 uppskattats uppgå till 7000 hela tjänster. Det är alltså inte fråga om någon helt lärarersättande metod, utan den eterbundna undervisningen skall ske i kombination med andra pedagogiska eller tekniska hjälpmedel, och den kan alltså enbart tjäna ett lärarbesparande syfte. Jag tror att en eterburen undervisning och utnyttjande av annan teknisk utrustning kan öka utrymmet för elevstyrd verksamhet, varigenom man sparar in lärarpersonal. Det är beklagligt, särskilt med hänsyn till lärarbristen, att kommunikationsminister Palme säger sig inte vara beredd att ta ställning till förslaget om en särskild rundradio och av resursskäl uppskjuter beslutet om 1960 års radioutrednings förslag till genomförande av TV 2. Av den anledningen kan etermedierna inte i den utsträckning som vore Önskvärt utnyttjas i lärarbesparande syfte under de närmaste åren, då lärarbristen är som mest akut. En stor grupp ungdomar kommer inom några år att behöva komplettera sina gymnasiala studier för att i enlighet mer gymnasieutredningens förslag bättra på sina betyg och meritera sig för postgymnasiala studier. Ljudradio och TV kombinerade med andra elevstyrande tekniska hjälpmedel skulle här kunna tjäna ett lärarbesparande syfte. diskt upplagda kurser i olika ämnen behöver enligt min mening snabbt utbyggas. Särskilt önskvärt vore att sändningstiden på lördagsoch söndagseftermiddagar kunde ökas med hänsyn till att allt fler människor åtnjuter lördagsledighet och med hänsyn till att näringslivet kräver ökad fortbildning av sin personal. Vissa kurser skulle också med fördel kunna vända sig till hemmaarbetande kvinnor som önskar komplettera sina kunskaper och i vissa fall förbereda sig för återinträde på arbetsmarknaden. Radions och televisionens roll skulle också betyda mycket för den framtida yrkesundervisningen på olika nivåer, och här skulle den interna televisionen och färgtelevisionen kunna fungera som oersättliga hjälpmedel. Nord-Art har också visat, att det går att göra program till betydligt lägre kostnader, utan att kvaliteten försämras, än vårt radio-TV-monopol förmår. I samband med propositionen om utbyggnaden av universitet och högskolor framlade folkpartiet förslag om en utredning om ett radio-, TV och korrespondensuniversitet, som i framtiden skulle komplettera nuvarande universitetsorganisation. Motionsförslaget avstyrktes tyvärr med hänvisning till den väntade propositionen, alltså den som vi nu behandlar. Men herr Palme har nu ytterligare skjutit frågan framåt i tiden. Den postgymnasiala utbildningen är emellertid av så stor betydelse, att den bör utredas och beaktas. Ett radio-, TV och korrespondensuniversitet skulle onekligen kunna lösa många resursfrågor. Jag vill slutligen, herr talman, anknyta till vad jag tidigare i dag något berörde, nämligen glesbygdsskolornas svårigheter. Erfarenheterna från Au straliens »School of the Air» har varit goda då det gällt att stödja undervisningen i glesbygdsskolor, på öar 0. s. v. En undersökning vore därför också motiverad i vårt land för att utröna vilken inverkan eterburen undervisning skulle ha för att vissa bygder skulle kunna få behålla sina skolor, något som de ofta önskar. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 2 i statsutskottets utlåtande nr 163 och också ansluta mig till samtliga särskilda yttranden där.

Herr talman! Debatten har nu pågått hela dagen och jag skall bara beröra ett par detaljer i sammanhanget. I allt väsentligt kan jag ansluta mig till de synpunkter och yrkanden, som framfördes av herr Gustafsson i Kårby under förmiddagen. Jag vill betyga min tillfredsställelse över att lagförslaget givits en sådan fast skrivning, att det blir en ansvarig utgivare för varje program. Alla som vill skydda den enskildes krav på rättssäkerhet vid sändningarna, måste hälsa detta med glädje. Med tillfredsställelse konstaterar jag också, att i radiolagen intagits en bestämmelse om att den monopolställning som Sveriges Radio skulle erhålla måste utövas opartiskt och sakligt. Att uppfylla detta krav kommer att ställa både radioledning och programutgivare på mycket svåra prov. Jag tror inte att man undgår detta vare sig genom monopol, fri konkurrens eller reklam. Säkerligen beror mycket på de personliga förutsättnigarna hos de anställda i företaget och deras omdöme. Frågan om vilka krav som bör ställas på de anställda utgör sålunda ett mycket stort problem, och jag vill därför något beröra rekryteringen i företaget. Den som gör ett samhällsreportage och personligen engageras därav blir också omedvetet påverkad av detta sitt engagemang. Risken är därvid stor att programmet färgas av hans engagemang. Det är väl inte i och för sig fel aktigt med ett sådant engagemang. Flera talare i dag har betonat att man vill ha engagerande program. Den situation som jag antydde är också mänsklig och kan enligt min mening inte undvikas — i varje fall inte genom ökad konkurrens mellan olika företag. Rekryteringen av reportrar och medarbetare till Sveriges Radio måste göras med mycket stor urskillning. Den är en viktig faktor för att det nya systemet skall klaffa. Dessa medarbetare står också i ett speciellt förhållande till sin arbetsgivare. Vi har kunnat bevittna att pressen vid flera tillfällen tagit sådant parti för en medarbetare, att allmänheten velat ingripa i företagets möjligheter att förflytta honom. Ett sådant förhållande skapar naturligtvis problem. Personer, som i TV-rutan kommer i kontakt med folket, blir lätt något slags idoler. Detta medför också att man måste ställa mycket stora krav på vederbörandes kvalifikationer. Vad jag nu sagt skall inte uppfattas som kritik mot Sveriges Radios personal. Det är säkert en mycket hårt arbetande grupp. Men det är mänskligt att sådana synpunkter kommer in i sammanhanget. Alldels oavsett om vi får monopol eller fri konkurrens kommer detta problem att kvarstå.

Samhällsprogrammen bör naturligtvis inte vara avsiktligt snedvridna. Vår demokrati bygger på att vi skall ha kunskap och upplysning om vad som försiggår och är aktuellt i vårt samhälle. Beträffande TV, som har så stor genomslagskraft — den tränger in i hemmet och familjen och fullkomligt sköljer över tittarna — måste stora krav ställas på saklighet och omdöme, vilket också står i lagen. Men även om det står i lagen beror det ytterst på vilka medarbetare man får vid programmens utformning om dessa krav blir uppfyllda. Man har kunnat iaktta en viss tuffhet — det kallas för skjutjärnsjournalistik — hos vissa medarbetare. Vår demokrati är byggd på att vi skall ta hänsyn till andra och hjälpa varandra. Detta förutsätter att vi även skall ta hänsyn till meningar som är olika våra egna. I detta sammanhang bör det understrykas att om sådan tuffhet nu skall få bilda skola genom att tränga in i hemmen på detta sätt och påverka vår samhällsdebatt, så har vi i demokratiens intresse anledning att uppmärksamma problemet. Det är vidare tryckfrihetsförordningen som skall reglera vad som får sägas och inte sägas i radio och TV. För närvarande är tryckfrihetslagstiftningen under utredning, och den ansvarige programutgivaren skall stå under samma ansvar som utgivaren av en tidning. Det gäller härvidlag att finna ett stängsel som är effektivt nog för att från hemmen utestänga en del av vad som nu får tryckas och spridas. Justitieministern har = beträffande tryckfriheten uttalat att det må vara en persons ensak om vederbörande genom en egen insats köper en sak, d. v. s. om vederbörande aktivt vill engagera sig för att förvärva en viss skrift. TV:n kan däremot tränga in i familjekretsen utan att vederbörande tittare eller lyssnare gör någon som helst aktiv insats. Därvidlag måste man — vilket jag också är fullt övertygad om att man kan göra — lita på de medarbetare som verkar i radio och TV. Det är dock inte tillfredsställande att bibehålla lagen i dess nuvarande utformning. Jag syftar härvid på tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 §, som bl.a. behandlar tukt och sedlighet. Tukt och sedlighetsbegreppet skiftar ju från tidsålder till tidsålder och man har väl trott — åtminstone har vi i utredningen gjort det — att en liberalisering skulle kunna ske av tukt och sedlighetsparagrafen. Men om denna paragraf skall reglera också förhållandena beträffande radio och TV får vi nog sätta upp två stängsel: ett för radio och TV och ett för skrifter som man köper, d. v. s. tillägnar sig genom en egen aktiv insats. Jag tolkar justitieministerns svar på fröken Ljungbergs interpellation, vilket lämnades i måndags, som att han också är inne på denna linje. Jag har tagit upp dessa problem för att peka på att de existerar. Jag tror inte att de kan lösas genom en konkurrens inom radiooch TV-verksamheten. Det har i dagens debatt anförts att konkurrensen mellan tidningarna skapar goda tidningar av hög standard. Jag skulle för min del vilja anmärka att den konkurrens, som kvällstidningarna utövar om lösnummerköparna, inte har medverkat till att höja standarden och skapa goda tidningar. Jag vill i stället framhålla att man når det bästa resultatet om programmakarna utan att behöva tänka på konkurrensen om tittarna kan känna såsom sin huvudsakliga uppgift att sörja för goda radiooch TV-program. Allt i enlighet med de rättsliga regler som den föreslagna lagen ger dem att handla efter. Med dessa enkla funderingar ber jag, herr talman, att få instämma i det yrkande som herr Gustafsson i Kårby ställt.

Herr talman! Etermedia är effektiva och farliga vapen i kampen om själarna, vilket framhållits i många anföranden här i dag. I propositionen 136 understryks också radio-TV:s enorma genomslagskraft och dess suggestiva verkan. Departementschefen hänvisar även till skrämmande exempel i det förgångna, då makten över etern missbrukats i politiskt eller kommersiellt syfte. Dessa hänvisningar är i och för sig starka argument för en fri radio-TV. Bara genom konkurrens i etern kan man gardera sig mot maktmissbruk och försäkra sig om en fri opposition och därmed balans. När riksdagsmajoriteten i dag oförsiktigt nog torde komma att besluta om ett monopol på radio-TV borde man också ha konstruerat lagen så, att skadeverkningar i görligaste mån begränsas. I förslaget till radiolag står det i 8 6, att ensamrätten skall utövas »opartiskt och sakligt», och jag anser att det är synnerligen väsentligt att just dessa ord har skrivits in i lagen. I kommentaren anförs att olika åsiktsriktningar skall få komma till tals, balanseras på ett rättvist sätt och tillförsäkras vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet. Detta är bra på alla sätt — ingen censur. Man bör vara medveten om att denna målsättning emellertid ställer stora krav på producenter, programutgivare och radionämnd. När det gäller brott mot yttrandefriheten skall tryckfrihetsförordningen tillämpas på samma sätt som sker med tryckt skrift, och det hänvisas till tryckfrihetsförordningens 7 kap. 4 8. Det är naturligtvis i princip riktigt, men när man nu vet hur synnerligen lätt tryckt skrift undgår åtal enligt tryckfrihetsförordningen, även i fråga om mycket grava tryckfrihetsbrott, blir man inte särskilt imponerad av hänvisningen till denna tryckfrihetsförordning. När det för övrigt gäller kvalitetsförbättringar av underhållningsprogram i etermedia, någonting som verkligen efterlyses av många i vårt land, kan man naturligtvis inte komma långt lagstiftningsvägen. Men just med tanke på den starka opinionsbildande makt som etermedia utgör vill det verkligen till en klar och positiv målsättning. Man vill hoppas att sådan målsättning kommer till uttryck i de bestämmelser som Kungl. Maj:t har att utfärda för radionämnden. Mycket av det som nu bjuds i fråga om underhållning — detta har framhållits tidigare i dag, men det skadar inte att upprepa det — måste verka förflackande och inte sällan förråande. Ingen torde vara betjänt av att kärlekslivet banaliseras och att den äktenskapliga troheten förlöjligas. Att dåliga underhållningsprogram kanaliseras till tusen och åter tusen svenska hem kan bara bidra till att förvärra det svåra samhällsproblem som samlevnaden redan utgör i det här landet. Det hjälper inte att man hänvisar till att sådana program är konst och därför godtagbara. Om än så skulle vara fallet har vi verkligen inte råd med sådan konst — Priset är på tok för högt. I radiolagens namn kan man också kräva mera respekt och hänsyn till andras ideal och tro.

Detta uttalande synes mig vara en god positiv komplettering till motsvarande sättning 1 tryckfrihetsförordningen. Med den målsättningen behöver radiochefen inte finna något förmildrande i de programinslag som han själv finner vara »pinsamma, sårande och anstötliga för vissa publikkategorier». I ett svar på en skrivelse från Svenska kyrkans lekmannaförbund anförde radiochefen dessutom: »Det som för kristna lyssnare eller tittare ter sig som sårande eller anstötligt kan av andra uppfattas som frisk och nödvändig reaktion mot normbundenhet och auktoritetstro.» Så resonerar man också i den kulturradikala gruppen. När dess ideologi inte erbjuder egna konstruktiva idéer hävdar man sig på andras bekostnad. En sådan »friskhet» kan man undvara. Den borde lära av hälsan »som tiger still». Vad för övrigt de religiösa program men beträffar är det rimligt att de även i fortsättningen får den kvot som lyssnarfrekvensen betingar. Programmen har enligt mitt förmenande hittills skötts utmärkt av chefen för radiokyrkan. De gånger radionämnden har funnit anledning ingripa mot uttalanden i s.k. kontroversiella frågor har den verkligen — med tanke på vad som passerat i underhållningsprogrammen — silat mygg och svalt kameler. De religiösa programmen har i verksam grad bidragit till att bygga upp en stark ekumenisk kristen front i vårt land, och detta borde alla kristna ha anledning att hälsa med glädje. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som anknyter till de skilda utskottsutlåtandena.
Herr talman!

Dessutom slänger man omkring sig en mängd oklara talesätt, som om folkbildningsverksamhet och folkbildningsorganisationer snart kan vara vad som helst. I debattens avslutningsskede kanske därför ytterligare några ord behöver sägas, nu för belysning av problemet folkbildningsorganisationerna och radio-TV. Etermedia fyller numera otvivelaktigt — det är snart självklart — en betydelsefull funktion som allmän medborgarskola, jämsides med den traditionella svenska folkbildningens studiecirklar och föreläsningar. Ur rent organisatorisk synpunkt skulle det ha varit ytterligt tacknämligt om det i Sveriges Radios styrelse insattes en representant för svensk folkbildning, som tillvaratog frågorna om medborgarskolningen och vuxenutbildningen. Så blir tyvärr med all säkerhet icke fallet, men synpunkten är nu framförd och får ligga till sig. Den kommer att göra sig gällande ännu mer så småningom. Ett intressant uppslag av radioutredningen var tillskapandet av ett slags programråd. Av det förslaget blir nu ingenting. Det måste dock noteras, att vid sammansättningen av rådet räknade utredningen upp en rad olika intressenter men undvek att tänka sig en representant för folkbildningen, d. v. s. studieförbunden. Vi kan, säger Samverkande bildningsförbunden stillsamt i sitt remissvar, ej finna någon annan förklaring härtill än ren glömska. Jag skulle vilja tillägga — jag har inte något större förtroende för utredningen på den punkten — att det i så fall är en okunnighetens och nonchalansens glömska. Hoppet står alltså i rådande läge till att den nuvarande folkbildningskommittén, ett organ för radio TV:s samråd med folkbildningsorganisationerna — i fortsättningen kommer att få ännu angelägnare planeringsoch samordningsuppgifter. Radioutredningen gjorde en grundläggande distinktion mellan två slag av framtida programuppgifter på bildningsoch utbildningsområdet, utgående från en uppdelning i dels målinriktade studier, som åsyftar en viss kompetens, dels icke målinriktade studier, som endast förmenas ha egenvärde eller vara självändamål. Blott de senare skulle hänföras till s.k. folkbildning. Utifrån detta ställningstagande föreslog utredningen som bekant en utbildningsradio TV och en studieradio-TV. Samverkande bildningsförbunden ifrågasatte, om detta utredningens principiella ställningstagande kunde vara riktigt. Att skilja på målinriktade och inte målinriktade studier bereder stora svårigheter. Ur psykologisk synpunkt torde det därutöver vara högst tvivelaktigt att påstå, att det finns icke målinriktade studieaktivite ter. Mål av något slag existerar alltid, även om det inte primärt är inriktat på förkovran, t.ex. i yrket. Kommunikationsministern godtar inte denna konstlade uppdelning, och för det skall han enligt min mening hedras. Jag tror, att alla anser det som sysslar med den egentliga folkbildningen ute på fältet. Det kan i fråga om programverksamhet på vuxenutbildningens område inte vara meningsfullt, säger herr Palme, att dra några skarpare gränser mellan målinriktade och icke målinriktade studier. Den omständigheten, fortsätter han, att publiken kan delas upp med hänsyn till sin attityd till vissa program påverkar nämligen i och för sig inte programuppläggningen. Detta herr Palmes uttalande om målinriktade och icke målinriktade studier är en deklaration, som bör få sin effekt även utanför bildningsoch utbildningsverksamheten inom radio-TV. Det är ett uttalande av betydelse för studieförbundens och folkbildningsorganisationernas hela verksamhet och bör uppmärksammas av ecklesiastikministern och, kanske framför allt, folkbildningsledningen inom skolöverstyrelsen. Utredningen föreslog, som redan understrukits några gånger här i dag, en särskild rundradio, som skulle disponera de rundradiofrekvenser, vilka Sveriges Radio inte behöver för sin egen allmänna verksamhet. Ansvaret för program i denna särskilda rundradio skulle åvila varje s.k. tillståndsinnehavare.

Kommunikationsministern är inne på liknande tankegångar, och på folkbild ningshåll ser vi gärna nya initiativ från honom — givetvis inom överskådlig tid, ty det är där själva knutpunkten ligger. Vad jag nu sagt kan tyckas ha blivit litet för mycket erkännande åt kommunikationsministern — sett ur studieförbundens och folkbildningens speciella synvinkel. På en punkt, och en viktig sådan, är kommunikationsministern dock mindre erkännansvärd, nämligen i fråga om det lättvindiga sätt — åtminstone tycker jag det — på vilket han skyfflar över hela frågan om vuxenutbildningens framtida utbyggnad, alltså också i radio-TV-avseende, på den väntade propositionen till 1967 års riksdag om vuxenutbildningen. Därmed vältrar kommunikationsministern även över det hela på en annan ansvarig, nämligen ecklesiastikministern. Man frågar sig: Kommer herrarna att vara synkroniserade nästa år eller är de det redan? Att döma av utländska — främst amerikanska — erfarenheter kan också radio och TV, om de ges tillräckliga resurser och utnyttjas på ett planenligt sätt, förmedla en väsentlig del av vuxenutbildningen. En oundgänglig förutsättning är dock — och därvidlag vill jag citera TCO — att medierna får ett utökat antal programkanaler. Som ett näraliggande mål bör sålunda uppställas, heter det i TCO:s skrift om denna sak, att en kanal för vardera radio och TV helt ställes till förfogande för undervisningsprogram, däri inkluderande studieförbundens såväl egna insatser som krav på samordning. Jag frågar: Hur långt är kommunikationsministern för sin del beredd att gå i eventuella rekommendationer om lämplig Pprogramtid? Behovet av ett centralt samarbetsorgan för all vuxenutbildning inställer sig också — ett samarbetsorgan mellan de för massmediernas programverksamhet ansvariga å ena sidan samt skolöverstyrelsen, <:universitetskanslersämbetet och studieförbunden å den andra sidan. Är kommunikationsministern beredd att medverka härvidlag, om så skulle påfordras? Jag får uppenbarligen i denna sena timma inga svar på mina frågor — kommunikationsministern tittade snabbt in i kammaren men tittade på statsministerns kallelse lika snabbt ut igen. Jag har emellertid velat ställa dessa frågor redan nu. De illustrerar — vare sig de besvaras eller ej — det samband som finns och måste finnas mellan å ena sidan den föreliggande propositionen angående rundradions fortsatta verksamhet och å andra sidan nästkommande vårs proposition om den fortsatta vuxenutbildningen. Herr talman! Jag har inget speciellt yrkande.

Herr talman! Mycket har blivit sagt här i dag, och många av ledamöterna är nu ute och bedriver praktiska studier i hur en TV-apparat verkar. Jag skall — efter vanligheten — inte heller bli mångordig. Men det är ett par tre saker som jag gärna vill redovisa. Under debatten har betonats vilken enorm genomslagskraft TV har. TV är väl, om jag så får uttrycka mig, det mest effektiva hjärntvätteriredskap som finns ännu så länge. Jag ser mycket på TV och jag hör mycket på radio. En stor del av det man får höra och se är utomordentligt bra, men det finns så att säga plumpar i protokollet, i synnerhet om vi kommer in på vad man skulle vänta sig vore kulturprogram. Antingen är det jag som inte begriper mig på dessa program, eller också är programmen verkligen nedbrytande för den som ser på dem. Det gäller naturligtvis inte alla, men det har förekommit mycket fula och beklagliga övertramp, vilket egentligen är det som gör att jag kommer att rösta för reservationerna. Jag litar inte helt på den organisation som nu monopolistiskt sköter våra massmedia i etern. Jag känner person ligen många inom Sveriges Radio och jag vet att det är högt begåvade personer som sitter i ledningen. I många fall kan de inte göras moraliskt ansvariga för vad underordnade funktionärer i ett sorts makabert skämtlynne kan ta sig till. Det finns kretsar här i landet som håller sig på en kulturellt sett besynnerlig nivå. För något eller några år sedan gavs ett TV-program — jag skall inte gå in på vilket — som höll sig på en sådan nivå. Detta ledde till en folkstorm, vilket visar att det finns sunda reaktioner inom det som kommunikationsministern kallade den stora massan. Men om sådana inflytelser får pågå vecka efter vecka blir människor avtrubbade. Detta är ett beklagligt faktum. Kommunikationsministern sade något mycket bra om massan, nämligen att den består av oräkneliga individer eller något liknande, och han tillade att dessa alltid har förmåga att växa och utvecklas. Våra massmedia är väl till just för att vi alla skall utvecklas i positiv riktning och inte gå tillbaka mot ett liv i naturtillståndet, sådant det levs av djur och högre växter. Detta vill jag betona. Här har också talats om åsiktsfrihet och tankefrihet. Det står inte så väl till i vårt land med friheten härvidlag. Jag skall inte beröra något fall där jag själv varit inblandad, vilket jag dock varit några gånger, men jag vill kommentera en TV-utsändning för något eller några år sedan där åsiktsfriheten enligt min mening förtrycktes. Jag avser ett program där doktor Per Engdahl skulle redovisa sin syn på samhällsförhållandena. Jag väntade mig att man då skulle få en klar bild av hans uppfattning. Programmet var dock i hög grad stympat genom klippning och dessutom utstyrt med allehanda symboliska bilder och inramningar — vilka tydligen den personal som gjort programmet behagat sätta dit — och objektiviteten hade helt gått förlorad. Vederbörande må ha tyckt vad som helst om Engdahl och hans idéer, men jag anser att förfarandet var otillständigt och hoppas att vi inte får se något liknande igen. Herr Björk citerade ett känt uttalande, att man gärna må avsky vad en människa säger men man bör kunna ge sitt liv för att han skall få säga det. Den tesen har inte alltid följts i dessa sammanhang. Här har talats om ansvaret och att TV skulle kunna bli en uppbyggande kraft och redan är det i vissa avseenden, men det olyckliga är ju att det är så mycket lättare att bryta ned än att bygga upp. Jag skulle föreställa mig att om man ser tre goda, positiva och riktiga program och ett nedbrytande program samma kväll är det det senare som tar överhanden. Vi människor är sådana; i varje fall känner jag mycket väl själv att ett dylikt nedbrytande inslag tar mycket kraftigare än det mödosamma uppbyggandet mot ett annat kulturläge.

Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna och ansluter mig till de särskilda yttrandena.

Herr talman! Jag skall inte på något sätt gå in på de stora frågor som denna långa debatt har gällt utan bara ta upp ett par praktiska detaljer, som inte desto mindre är värda att fästa uppmärksamheten på. Jag har i denna kammare väckt en motion, i vilken jag har framhållit att man borde göra det möjligt att inbetala licensavgiften för TV på en gång i stället för att ha den uppdelad på fyra olika tillfällen, som det föreslås i propositionen. Utskottet har anfört att denna möjlighet redan föreligger och även kommer att finnas i fortsättningen. Så har man svarat mig en gång tidigare när jag har motionerat i samma syfte. Men, ärade kammarledamöter, är det inte litet egendomligt att man skall behöva ringa rikssamtal till televerkets radiolicensavdelning för att fråga hur man skall bära sig åt för att betala avgifterna för två halvår — eller i fortsättningen för fyra kvartal — på en gång? Det står nämligen på alla blanketter med förtryckta belopp att detta ej får ändras. Jag vet dock mycket väl att en och annan energisk människa trotsar denna televerkets ovilja att ta emot pengar i förskott och bereder det extra bekymmer genom att skicka in hela årsavgiften vid ett tillfälle. Nu har jag givit upp hoppet att kunna övertyga statsutskottet och televerket och önskar bara att mina ord skall nå finansministerns och finansdepartementets öron.

Jag vill också göra en jämförelse. Hur många människor är det inte som betalar prenumerationsavgiften för en daglig tidning för hela året, trots att det kostar precis lika mycket som om de betalar i fyra olika terminer? Jag är fullt medveten om att många inte kan betala den blivande årsavgiften för TV på en gång; därför har vi också bestämmelsen om att den skall kunna uppdelas på fyra terminer. Men ge i varje fall den, som vill betala in hela årsavgiften på en gång, en praktisk anvisning om hur han skall bära sig åt för att få göra det och ta helt enkelt emot alla de miljoner som kommer in, om bara en bråkdel av licensbetalarna finner det angeläget att slippa ifrån dessa påminnelser fyra gånger om året i fortsättningen — eller två gånger om året som det nu är. Därefter vill jag beröra en annan motion, som är en gammal följetong här i kammaren. Det gäller en orättvisa, beträffande vilken det för mig är alldeles oförklarligt att den aldrig kan rättas till. Ärade kammarledarmöter, kan ni tänka er att om man vid en industri har en enda radioapparat och har exempelvis tjugo högtalare anslutna till denna enda apparat, så får man betala tjugoen radiolicenser. Har man ännu fler extra högtalare blir det alltså motsvarande högre antal licensavgifter. I denna fråga har man motionerat första gången 1952. Då hette det att telestyrelsen hade sin uppmärksamhet riktad på frågan. 1956 hade jag kommit till kammaren, och med anledning av att jag fått attestera hela buntar med licensutbetalningar för extra högtalare vid våra olika fabriker, fann jag detta så orimligt att jag väckte en motion redan samma år. Då uttalade allmänna beredningsutskottet att motionären hade rätt. Man hade av dåvarande Radiotjänst och telestyrelsen fått beskedet, att man var beredd att tillsätta en utredning för att rätta till missförhållandet. år 1952 hade man alltså sin uppmärksamhet riktad på saken och 1956 skulle man göra en utredning. Det gick tre år och därefter framlades en utredning vari föreslogs att licens skulle betalas för var tionde extra högtalare. I anledning av detta ut redningsförslag motionerade jag på nytt 1960, men då sades det att frågan skulle lösas i samband med borttagandet av radiolicensen för bilradio. Denna lilla fråga skulle alltså sammankopplas med frågan om borttagandet av bilradiolicensen. Förra året tyckte jag att det dröjde så länge innan vi fick något besked om hur det skulle gå, att jag motionerade igen. Då svarade man att man skulle avvakta den stora radioutredningens betänkande. Senare kom radioutredningens ordförande till mig och sade att nu kommer saken att ordnas, ty utredningen föreslår en enda licens för TV och radio. Om man vid en fabrik inte hade TV skulle man alltså inte behöva betala någon radiolicens, hur många högtalare man än hade. Då trodde jag att saken skulle vara klar, men nu framläggs denna proposition, baserad på radioutredningen, och i den föreslås en annan uppdelning än den radioutredningen förordat, nämligen en gemensam licens för TV och radio och en särskild licens för den som har radio utan att ha TV. I fortsättningen kvarstår alltså samma förhållande. Ärade kammarledamöter! Hur anser ni att allmänheten skall reagera när lagen tolkas så orättfärdigt olika som i detta fall? Enligt den bestämmelse som stadgar att den som vid en fabrik har en radioapparat och tjugo högtalare får lösa tjugoen licenser, skulle varje bilägare såvitt jag förstår betala två radiolicenser för varje bilradio, om han har en extra högtalare vid bakrutan. Det står nämligen i bestämmelsen att vad här »stadgas beträffande radiomottagningsapparat skall jämväl gälla varje till apparaten ansluten återgivningsanordning». Försök att ta ut två radiolicenser av bilägare som har en extra högtalare i bilen! Detta skulle väcka en sådan storm, att riksdagen illa kvickt skulle få ändra denna bestämmelse, om vars borttagande man har motionerat sedan 1952. Inte heller nu vill utskottet föreslå nå gon ändring utan säger att frågan »torde komma att övervägas i samband med förberedelserna för den förestående omläggningen av licenssystemet». Förra gången utskottet föreslog att denna fråga skulle hänskjutas till en utredning yrkade jag bifall till min motion, trots att det inte förelåg någon reservation. Jag kan upplysa kammarens ledamöter om att det den gången var 76 ledamöter som röstade med mig och 17 ledamöter som avstod från att rösta. Många sade till mig efteråt, att hade det bara varit fler ledamöter inne i kammaren och hört min argumentering, så hade det blivit en förkrossande majoritet för ett bifall till motionen. Jag är ledsen över att kammaren är glest besatt nu också. För mig framstår det som en anständighetsfråga för riksdagen att någon gång avskaffa denna uppenbara orättfärdighet. Om så inte sker, kan jag inte se annat än att myndigheterna i fortsättningen måste tillämpa lagen på samma sätt för alla. Det skulle innebära att man toge ut två licensavgifter för en bilägare som har en extra högtalare och att man för en buss med tio högtalare toge ut elva licensavgifter. Men försök göra det, så får ni se! Jag yrkar alltså bifall till motionen II: 952. Jag hemställde visserligen i motionen att utskottet skulle utarbeta lagtext. Så har alltså inte skett, men trots detta kan jag yrka bifall till motionen.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

Jag har inte i detalj tagit del av hans anförande, men jag vill påpeka för herr Löfgren vad som stadgas i radiolagen i det berörda avseendet, nämligen att dessa frågor regleras i en särskild kungörelse. I kommentaren till 3 § i kungörelsen konstateras att den nya radiolagen förutsätter en genomgripande ändring av 1958 års kungörelse angående rätt att inneha radiomottagningsapparater och licensavgifter i samband härmed. Under våren kommer vi följaktligen att göra en översyn av alla dessa frågor. Det finns härvidlag en rad gränsdragningsproblem, beträffande vilka man kan ha olika uppfattning, och jag är inte i dag beredd att ange hur någon viss fråga kan lösas. Detta vore orimligt, eftersom man inte kan rycka ut någon enskild fråga ur sammanhanget. Men detta kommer, såsom vi påpekat i propositionen, att bli en av de viktiga uppföljningsfrågorna när riksdagen, en ligt vad jag hoppas, väl har antagit den grundläggande lagen.

Herr talman! Jag förstår, herr kommunikationsminister, att det är bekvämt att bara hänvisa till att något skall komma att ske. Men detta har man nu gjort under så många år att jag börjat tröttna på hänvisningar till framtida utredningar. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om det är rätt eller fel om denna bestämmelse tolkas på samma sätt för bilägare som den i verkligheten tillämpas beträffande industrierna, nämligen så att bilägare skall betala två radiolicenser för en bil om han har en högtalare i bakrutan. Jag kan inte finna annat än att en sådan tolkning är logisk. Ingen har motsagt mig på denna punkt. Jag skulle vilja fråga om ni är beredda att redan nu ta ut två radiolicenser för en bilägare om denne har en extra högtalare? Jag tror att ni inte vågar det, ty då skulle en sådan folkstorm uppstå att riksdagen skyndsamt skulle tvingas rätta till denna oformlighet som existerat så många år. Jag förstår inte varför man skyller på att man inte kan lösa en detaljfråga för sig utan att ta upp den i ett större sammanhang. Det är nämligen vad man hela tiden vidhållit. Först skulle telestyrelsen utreda frågan. Den föreslog att man skulle få lösa en licens för var tionde högtalare. Jag väckte med anledning av detta förslag en motion men fick då beskedet att frågan skulle lösas i samband med avskaffandet av bilradiolicensen. Förra året undrade jag återigen varför det dröjde så länge utan att vi fick reda på om bilradiolicensen verkligen skulle slopas. Man hänvisade då till att denna fråga skulle upptas i samband med den stora radioutredningen. Jag fick därefter besked från radioutredningens ordförande att frågan var löst genom att man skulle föreslå en gemensam licens för TV och radio. Har man bara radioapparat skulle man inte behöva betala någon särskild licensavgift för de extra högtalarna. Nu presenterar kommunikationsministern förslaget i anledning av radioutredningens betänkande utan att nämna något om denna licensfråga. Herr Palme anför i dag att man i framtiden skall genomföra utredningar om andra ändringar i anslutning till radiolagen, vilket låter förhoppningsfullt. Jag tycker dock att riksdagen skulle kunna göra ett uttalande i enlighet med motionens syfte, så att kommunikationsministern förstår att vi menar allvar. Även om denna fråga inte gäller mer än kanske på sin höjd ett par hundratusen kronor vill jag uppmana kommunikationsministern att inte år efter år fortsätta att reta företagarna med en orättfärdig bestämmelse. även om det bara gäller en bagatellfråga, tycker jag att någon anständighet skall visas från riksdagens och statens sida.
Herr talman! Jag är tvungen att göra vissa konstitutionella distinktioner. För det första är det inte vi i departementet som tar upp licensavgifter, utan detta görs under ämbetsmannaansvar på ett verk. Det gjordes en antydan om att detta skulle tillhöra våra huvudsysselsättningar. För det andra är det inte meningen att vi skall göra tolkningar av bestämmelser. Detta tillkommer oss inte heller i detta sammanhang. Dock har jag svårt att föreställa mig att man skulle ta ut särskilda licenser för extra högtalare i bakrutan på en bil. Tydligen gäller det i detta fall radiolicenser för industrier. Här är det inte fråga om några utredningar eller någonting annat, men i samband med att riksdagen fattar beslut om denna radiolag måste det utfärdas en helt om gjord och genomarbetad kungörelse, och det måste ske i vår före ikraftträdandet av hela det nya systemet. Självfallet har vi ännu inte gått igenom alla de särskilda saker som skall tas med i denna kungörelse, och det beror helt enkelt på att vi först måste klara av den grundläggande principiella lagen. Det var denna upplysning som jag tyckte mig ha anledning att delge kammarens ledamöter.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att saken tydligen är så ömtålig, att regeringen måste hitta på nya undanflykter för att kunna klara sig. Jag vidhåller mitt yrkande och vet också att många av kommunikationsministerns partivänner anser att detta är en oformlighet som äntligen måste rättas till. Det riktigaste vore om riksdagen helt enkelt sade ifrån och visade att den har en känksla för anständighet, och då bör den också bifalla det yrkande jag framställt.
Herr talman! Herr Löfgren är nog litet vidlyftig när han säger att den här frågan är så ömtålig att vi inte riktigt vågar tala om den. Detta är nog en typ av påståenden som jag med en viss bestämdhet måste tillbakavisa. Jag skall gärna erkänna att jag inte haft någon beröring med denna fråga, jag har inte känt till den, ty den tillhör uppföljningsarbetet och absolut inte ämnesområdet för den radiolag som det nu skall beslutas om. Det är alltså en typisk uppföljningsfråga, och det måste regleras i en kungörelse om dessa företagare skall betala en eller flera licenser.
Herr talman! Då jag förmodar att jag är den siste talaren på talarlistan skall jag fatta mig mycket kort. Min avsikt är inte att i debattens slutskede ta upp några principiella eller kontroversiella frågor, som kan föranleda en förlängning av debatten om radio-TV:s fortsatta verksamhet. Vad som har föranlett mig att begära ordet är en önskan som jag vill vidarebefordra till ledningen för radio-TV. Vid flera olika tillfällen har frågan om möjligheterna för döva och andra hörselskadade att få utbyte av TV-programmen aktualiserats. Det visuella medium som TV utgör har ju öppnat stora möjligheter för hörselskadade, ofta äldre människor, att på ett helt nytt sätt få ta del av aktuella händelser och skeenden — sportevenemang, kyrkliga högtider, tearterföreställningar o. s. v. Emellertid har klagomål framförts från denna tittarkategori att svårigheter föreligger att få fullt utbyte av programmen, därför att avlyssnandet är svårt eller omöjligt. Det kanske kan vara skäl att påminna om att över 200 000 människor i vårt land lider av hörselskador, d.v.s. är döva eller hörselskadade på annat sätt. Det har kommit till min kännedom att det i utlandet — exempelvis i Finland och England — regelbundet görs program för döva och andra hörselskadade. Detta sker med förhållandevis enkla och föga kostnadskrävande åtgärder. Då vi nu står inför beslutet om ett andra TV-program, borde därmed stora förutsättningar finnas att beakta dessa tittares intressen. Jag vill därför vädja till radiochefen och ledningen för Sveriges Radio-TV att ordna särskilda, regelbundet återkommande program för hörselskadade och döva. Enligt min mening är det ett socialt rättvisekrav att denna kategori får en så god TV-service som möjligt, även om detta måste ske på en bredare publiks bekostnad. Jag är övertygad om att möjligheter finns att vidta åtgärder, som inte skulle behöva ta särskilt stora penningmedel i anspråk.

Jag tror också att lämpliga instruktioner till personalen i Aktuellt-programmen skulle kunna medföra förbättrade avlyssningsmöjligheter för de lindrigt hörselskadade. Herr talman! Jag tror säkert att jag har stöd i en utbredd och allmän opinion, som gärna godtar en något minskad förbättringstakt för de för allmänheten avsedda TV-programmen, om man därmed kan hjälpa mindre lyckligt lottade medmänniskor.

Herr talman! När herr Arvidson talade nyss, fäste jag mig vid några yttranden som jag nu vill kommentera. Herr Arvidson påstod att de kristna programmen i radio-TV låg på en låg konstnärlig nivå. Det är glädjande att herr Arvidson lyssnar och ser på de programmen, men jag vill ställa frågan: I jämförelse med vad ligger kristna program på en låg konstnärlig nivå? Är det i jämförelse med t.ex. de amerikanska underhållningsprogram som han också nämnde om? Jag är för min del inte riktigt säker på att herr Arvidson är kompetent att bedöma kristen förkunnelse. Han ger sig ju själv frimodigt ut för att vara ateist, och då ter sig hans tal för mig som en färgblinds tal om färger. Herr Arvidson sade också att den kristna förkunnelsen i radio-TV är immunitetsskapande på grund av att den är av så liten konstnärlighet, men jag är inte övertygad om att herr Arvidson är ärlig när han klagar på det viset. Det vore ju någonting att önska för den som många gånger har uttryckt sin besvikelse över och sitt förakt för kristendomen. Det som jag har sett av t.ex. sångprogram och andra kristna program i TV har ofta varit av god och konstnärlig halt. För övrigt skall väl ett kristet program inte i första hand vara konstnärligt i ordets egentliga mening. Om jag mot herr Arvidson ställer en sådan auktoritet som professor Odeberg, så säger han att förkunnelsen skall verka just genom sin enkelhet och konstlöshet och att den stilla och tydligt skall framställa kristna sanningar. Jag har själv haft tillfälle att några gånger tala i radio, och då har jag ansett mig skyldig att som förkunnare vara trogen Bibeln, att vara predikare, inte konstnär. Det är också min övertygelse att de flesta predikanter som talar i radio och TV gör det som förkunnare, inte för att spela en roll, och att de därigenom också uppträder riktigt konstnärligt sett. Det är ju ändå den kristna förkunnelsens mening, i radio och TV som på andra håll, att verkligen bära fram ett budskap.

Herr talman! Herr Björkman har frågat mig, om jag avser att förelägga 1967 års vårriksdag förslag till bestämmelser rörande fördelningen av kommunalskatteavdraget mellan äkta makar som bägge har inkomst när avdraget bestäms efter schablonmässiga grunder. Min avsikt är att denna fråga skall tas upp vid nästa års vårriksdag.
Herr talman! Jag tackar finansministern för ett synnerligen kort och mycket positivt svar. Mot den bakgrunden skulle jag egentligen kunna avstå från alla utläggningar, men jag skall ändå göra ett par kommentarer. Det var ju rätt mycket debatt om detta schabloniserade kommunalskatteavdrag, som beslöts vid 1965 års riksdag. På sätt och vis innebar detta att många medborgare får dubbelt ortsavdrag. Det gäller dem som inte erlagt någon kommunalskatt alls. Men komplikationer uppstår när det gäller fördelningen av dessa schablonavdrag mellan makar, vilka båda har inkomst. I förordningen om statlig inkomstskatt finns inte några som helst anvisningar eller förklaringar till 48, i vilken regeln om detta schablonavdrag är intagen. Vad som gör det bekymmersamt är att den skattskyldige själv skall göra avdraget i sin deklaration. Det blir inte så alldeles enkelt för de skattskyldiga att klara ut detta. Det intrycket får man när man tar del av rättschefens i finansdepartementet artikel i Skattenytt med tretton olika exempel på fall som kan förekomma när det gäller att fördela dessa avdrag. Det är väl ändå en ganska rimlig begäran från skattebetalarnas sida, att de själva skall kunna avsluta sina självdeklarationer och även räkna ut skatten, så att de vet om de eventuellt behöver göra någon fyllnadsinbetalning. Jag skall inte fråga finansministern hur man tänker lösa denna fråga; det har ni kanske ännu inte bestämt er för i finansdepartementet. Är det fråga om att göra ett tillägg till 4 §, så blir det nödvändigt att underställa riksdagen förslag härom. Eljest hade man möjligen kunnat tänka sig att det hela hade kunnat lösas genom att frågan togs upp i bilagan med anvisningar till självdeklarationens ifyllande. I så fall skulle regeringen inte behöva gå till riksdagen. Nu skall man emellertid komma ihåg, herr finansminister, att flertalet skattskyldiga skall avlämna sina deklarationer senast den 15 februari. De skall nu sitta och riva sig i håret för att lura ut vad det nya tillägget på deklarationsblanketten för 1967 innebär. Jag har lagt märke till, att det på nästa års blanketter för den allmänna självdeklarationen har kommit till ett nytt stycke med två alternativ, som de arma skatt skyldiga skall försöka tolka. Deklarationsblanketten har ju redan tidigare varit mycket komprimerad. Detta gäller i synnerhet tredje sidan med de allmänna avdragen. Trots detta har emellertid blankettkonstruktörerna lyckats klämma in detta inte så lilla tillägg — hur det nu har gått till. Men hur de skattskyldiga skall bära sig åt i februari för att göra fördelningen av dessa avdrag mellan makarna framgår inte; om den saken står inte ett dugg i deklarationsblanketten. Det blir med detta som när man stoppar in jästen i ugnen efter degen, eftersom riksdagen knappast före den 15 februari hinner fatta beslut i denna fråga. Såvitt jag förstår måste detta komma att gälla ett mycket stort antal skattskyldiga och deklaranter. Schablonavdraget är vid en kommunal utdebitering av 17 kronor till fördel för gifta som haft en inkomst av upp till 32 000 kronor och för ensamstående som haft en inkomst av upp till 16 000 kronor. Med stigande utdebitering sjunker gränsen något. Fördelningen av kommunalskatteavdraget kommer alltså att gälla ett mycket stort antal skattskyldiga. Det talas ofta här i riksdagen om att vi skall försöka åstadkomma förenkling av taxeringssystemet både för de skattskyldiga och för taxeringsmyndigheterna, Att den här saken skulle innebära en förenkling kan man väl knappast säga. Den kommer tvärtom att innebära mer krångel.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat mig när jag ämnar låta företa översyn av beräkningsgrunderna för utbetalning av skatteförskott till kommunerna. Herr Bengtson berör med sin fråga ett omfattande problemkomplex, som kontinuerligt är föremål för uppmärksamhet inom finansdepartementet. En förändring av gällande beräkningsgrunder skulle inte oväsentligt påverka förutsättningarna för den allmänna ekonomiska politiken. Jag vill sålunda erinra om den utjämnande effekt systemet har för samhällsekonomien. Jag har emellertid för avsikt att i enlighet med riksdagens önskan i lämpligt sammanhang låta utreda frågan.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

Riksdagen har dock betonat att översynen kan göras på det sätt som regeringen finner lämpligt, och det ger ju regeringen olika möjligheter att agera inom ramen för riksdagens beslut. Ett delproblem i detta sammanhang har fått förnyad aktualitet. Det gäller de expanderande kommunerna, d.v.s. de kommuner till vilka inflyttningen är mycket stor. Jag har i tankarna en sådan kommun som Botkyrka, som på sex år skall öka från 16 000 till 64 000 invånare. I ett sådant fall får beräkningsgrunden för skatteförskotten rent orimliga konsekvenser. Utöver de investeringsutgifter man har under dessa sex år får man på driftbudgeten ett underskott på 75 miljoner kronor beroen de på att pengarna från staten kommer så sent. Det är nödvändigt att man gör någonting åt de expanderande kommunernas problem härvidlag. Det är ett par meningar i svaret som jag inte helt förstår. »En förändring av gällande beräkningsgrunder skulle inte oväsentligt påverka förutsättningarna för den allmänna ekonomiska politiken», säger finansministern. Jag inser att han därmed menar, att om pengar flyttas från staten till kommunerna så påverkar det den allmänna ekonomien. Men det är ju ofta i kommunerna som det effektiva arbetet utförs på den offentliga sektorn. Om man minskar aktiviteten på den statliga sidan och ökar den på den kommunala, så behöver det inte rubba den balans som i och för sig inte finns. Finansministern erinrar vidare om den utjämnande effekt systemet har på samhällsekonomien. Innebär uttrycket »utjämnande effekt» att den kommun, som en skattebetalare flyttat ut från, lyfter skatten under ett år, medan den konimun, som vederbörande flyttar in i, inte får någon skatt? Eller vad ligger i uttrycket »utjämnande effekt»? Detta är en fråga som det väl kunde ha ett visst intresse att få svar på. Jag har emellertid noterat, herr finansminister, att frågan »i lämpligt sammanhang» skall utredas. Det var nu inte svar på min fråga som gällde när detta skulle ske. Men får jag något svar på den frågan herr finansminister?

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om jag anser att SIDA:s stipendieringsprinciper för utländska studenter 5& — Andra kammarens protokoll 1966 är tillfredsställande. SIDA stipendierar inga andra utländska studenter än sådana som kommer från u-länder, och det sker efter principer som nära ansluter sig till dem som gäller för SIDA:s fältverksamhet. Stipendiatoch kursverksamheten är sålunda ett komplement till fältverksamheten. Vid individuell stipendiering för enskilda studier ges företräde för s.k. projektstipendiater, d.v.s. för utbildning av inhemsk personal som skall överta de svenska befattningshavarnas uppgifter allteftersom de olika projekten i u-länderna avtalsenligt övertas av myndigheterna i resp. mottagarland. Vad beträffar stipendiering för enskilda studier i övrigt tillämpas huvudregeln, att grundläggande utbildning bör äga rum i hemländerna och inte i Sverige, medan däremot fortbildning med fördel kan ske vid svenska institutioner och högre utbildningsanstalter. Mot individuell grundskolning i Sverige talar nämligen, att den förutsätter inlärning av svenska språket, vilket tar oproportionerligt lång tid och kräver anpassning till svenska kursplaner och svensk studieteknik. Så är inte fallet med de högre studierna som kan bedrivas på språk som studenterna redan kan, i regel engelska. Detta är också fördelen med undervisning i grupp i kurser som tillrättaläggs för att i möjligaste mån tillgodose de aktuella u-ländernas behov och önskemål. Syftet med de riktlinjer som uppdragits för stipediatoch kursverksamheten är att tillgängliga utbildningsmöjligheter skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt inom den administrativa och ekonomiska ram som står till buds. Jag finner detta syfte väl tillgodosett i nuvarande stipendievillkor och mitt svar på fru Rydings fråga är alltså ja.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet fru Lindström för svaret på min enkla fråga, som är föranledd av ett program i P 1 den 25 november. Som vi alla vet är kunskap och utbildning en nödvändig förutsättning för allt framåtskridande. För lösandet av u-landsproblem av olika slag är detta särskilt markant. Unga afrikaner som kommer till vårt land för att skaffa sig utbildning — jag syftar inte här till grundutbildning — blir enligt min uppfattning behandlade på ett sätt som jag inte anser vara lämpligt för ett land som Sverige. De får t.ex. studiehjälp enbart i det fall de lovar att efter sin utbildning stanna kvar här i landet. De som vill återvända till sitt hemland, för vilket deras utbildning är oerhört värdefull, hänvisas från studienämnden till SIDA, som har som en av sina uppgifter att sprida kunskaper till u-länderna. SIDA säger emellertid att man bara hjälper dem som skall bedriva högre akademiska studier. Till sådana studier räknas t.ex. inte socionomutbildning eller utbildning till sjuksköterska. Jo, i vissa fall kan detta göras, nämligen om den unga afrikanen far tillbaka till Afrika för att där arbeta i ett SIDA-projekt, men råkar han komma från ett land som inte har något sådant projekt men ett eget afrikanskt projekt som kanske är väl så angeläget, kan han inte räkna med att få studiehjälp från Sverige. Jag anser inte att det är så värst hedrande att man uppställer sådana villkor, kriterier och målsättningar och företar en sådan prioritering, som i sin tillämpning praktiskt taget innebär en diskriminering. Vi har i dag råd med att vara betydligt generösare. Som framgår av statsrådet fru Lindströms svar skall stipendiatoch kursverksamheten ses som ett komplement till SIDA:s fältverksamhet, vilket stämmer överens med bestämmelsen om att man bara kan lämna stipendier till sådana som kan delta i SIDA:s fältverksamhet i respektive u-länder. Om detta inte är lämpligt att ändra för SIDA:s vidkommande anser jag att frågan måste ordnas på annat sätt. Som förhållandena nu är, är de inte tillfredsställande. En bättre samordning mellan SIDA och studiehjälpsnämnden måste åstadkommas och en ändring av bestämmelserna på en rad punkter genomföras, om problemet skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Härtill får vi emellertid återkomma vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Det framgick inte av fru Rydings fråga vad hon syftade på när hon ställde den. De problem som hon nu drar upp är ganska vittfamnande och det är svårt att nu ta upp en allmän debatt om dem. Om det rör sig om SIDA-stipendiater är det fråga om stipendieärenden, som skall handläggas av SIDA från början och inte komma in så att säga från sidan genom ansökningar från i landet redan studerande utländska studenter, som kanske inte är från de u-länder som vi samarbetar med eller som kanske inte uppfyller de normala principerna för uttagning av stipendiater från u-länder. Det samarbete mellan studiehjälpsnämnden och SIDA, som fru Ryding efterlyser, kan kanske byggas ut i olika sammanhang.